Herr talman! Det var välgörande att lyssna till Lilly Hansson, som har praktiska erfarenheter från sjukvården och som känner den psykiatriska vården på ett annat sätt än den. som, liksom Jörn Svensson, teoretiskt söker forma och angripa samhälle, utskott och annat för deras inställning till den psykiatriska vården. Jag har stor respekt för Jörn Svenssons intresse för psykiatrin, men det kan ändå inte vara så, att allt vad som görs av socialutskottet på detta område är så felaktigt som han säger. I går stod hans förre partiledare C.-H. Hermansson och öste beröm över utskottet för dess behandling av betänkandet om befolkningsfrågan. Det är samma människor som står bakom detta betänkande också. Vi kan inte vara så oerhört bra den ena minuten för att vara så dåliga den andra. Vad vi gör är en bedömning av vad som är möjligt att åstadkomma i det rådande läget. I övrigt skall jag inte polemisera mot Jörn Svensson så mycket. Det lönar sig inte att föra en diskussion med honom. Han excellerade i en mängd termer och synpunkter, som det inte finns anledning att bemöta. Jag skall bara ställa en enda fråga till honom: Vad menar ni med uttrycket ”halvnazistisk vård”? Jag tycker att det finns all anledning att ställa den frågan till Jörn Svensson. Menar han att den svenska läkaren eller den svenska sjukvårdspersonalen på de psykiatriska sjukhusen bedriver något slags halvnazistisk vård? När det gäller den delen av hans anförande begär jag en förklaring. Att sedan säga att arbetarrörelsen inte tar sitt ansvar är, Jörn Svensson, helt felaktigt. Jörn Svensson utgör en liten del av arbetarrörelsen. Det stora flertalet inom arbetarrörelsen är beredd att ta sitt ansvar när det gäller solidariteten med människorna. Den solidariteten sträcker sig också till dem som vistas på psykiatriska sjukhus. Att den svenska psykiatrin liksom alla andra områden har brister är vi alla medvetna om, men de bristerna avhjälps ju inte genom att man står och kritiserar dem som försöker åstadkomma en bättre sjukvård. Om Jörn Svensson gör sig omöjlig hos läkare, vårdpersonal och alla andra, kan man fråga sig vad det blir för resultat. Det är naturligtvis genom ett förtroendefullt samarbete mellan alla parter som man kan åstadkomma resultat. Utredningar kommer att styra riksdagen, säger Jörn Svensson. Men vi måste ändå ha någonting att stå på, när vi fattar våra beslut. Vi är ju överens om att de pågående utredningarna skall slutföras, varefter vi skall fatta de beslut som erfordras. Jag kan hålla med om att utredningarna på detta område har arbetat långsamt. I det avseendet instämmer jag helt i vad Ove Karlsson och Lilly Hansson sagt. Men vi använder oss ändå av den praxisen i den svenska riksdagen att utredningarna skall vara färdiga, innan vi tar ställning. Det är möjligt att experterna har fått för stort inflytande inom psykiatrikervården. Det kan jag inte bedöma, men är det på det sättet får vi rätta till förhållandet. Jörn Svensson sade att det är synd att socialutskottets socialdemokrater inte vågat någonting. Vi har vågat precis det som är vanligt i ett svenskt riksdagsutskott: att fatta ståndpunkt i de ärenden som vi har att ta ställning till, varvid vi tar hänsyn till de utredningar som pågår. Så enkelt är det. I själva sakfrågan vill jag bara säga följande. Det finns en rad utredningar som pågår inom detta område. Låt oss slutföra dessa och gärna, om så behövs, påskynda dem och göra dem effektiva. Vi har brist på läkare inom psykiatrin. Läkarutbildningen i Sverige är stor, men det finns fortfarande naturligtvis bristområden som vi inte kommer ifrån. Dit hör utan vidare psykiatrin. Utskottet pekar på att det råder stora problem med den psykiatriska vården i övrigt, men att det samtidigt sker förbättringar både på den materiella och på den personella sidan. En förskjutning pågår till den öppna vården. Enligt sjukvårdshuvudmännens egna planer beräknas antalet besök i öppen vård öka från 700 000 år 1976 till 900 000 år 1982. Detta vill jag bara ha sagt som ett exempel på hur man alltmer övergår från de slutna till de öppna vårdformerna inom psykiatrin. Försöksverksamheten pågår bl.a. i Nacka, Värmdö och Luleå. Efter remissbehandlingen kommer socialstyrelsen att vid årsskiftet ta ställning till en ny form av vårdpolitik när det gäller psykiatrin, där vårdansvaret föreslås bli begränsat för sådana vårdbehov som bedöms kräva vissa insatser av medicinskt utbildad personal. Men socialstyrelsen anser också att det finns en rad områden som kan övertas av den samhälleliga socialvården. Tiden tillåter tyvärr inte att jag fortsätter. Jag vill bara till slut yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag begärde ordet bara för att socialutskottets ordförande försökte skapa något slags motsättning mellan mig och Jörn Svensson därför att jag i går hade sagt att socialutskottets initiativ att ordna en hearing i befolkningsfrågan var föredömligt. Han menade: Kan då socialutskottet vara så dåligt i dag, när utskottet framlägger det här betänkandet med anledning av bl.a. vpk-motionen om den psykiatriska vården? Herr Karlsson! Även om jag prisade socialutskottet i går därför att man anordnade en hearing, är jag angelägen att understryka att det inte var något allmänt betyg för all framtid, för allt vad socialutskottet kan behaga säga. I den konkreta frågan som nu diskuteras vill jag understryka att den motion som nu tas upp är en partimotion från vpk som jag självfallet helt står bakom. Jag delar också helt vad Jörn Svensson framfört i sina inlägg här i dag. Jag tycker att det är beklagligt att socialutskottet tar så lätt på den här frågan och inte kan biträda de rimliga och mycket välmotiverade krav som finns i vpk:s partimotion. Det var bara denna anmärkning jag ville göra så att Göran Karlssons uttalande inte skall stå oemotsagt.

Herr talman! Detta var från Göran Karlssons sida ett osedvanligt krampaktigt och desperat försök att komma ifrån sakfrågan. Arbetarrörelsen tar sitt ansvar, proklamerar han. Det är det tråkiga, Göran Karlsson, att det har vi inte gjort. Om vi hade tagit vårt ansvar, såsom vpk nu försöker göra, då hade man inte suttit och tigit om denna fråga under tio års utredningsarbete. Då hade man inte under en så här lång tid struntat i att ta upp de frågeställningar som bl.a. Lilly Hansson, jag och Ove Karlsson i dag har tagit upp. Jag har gått tillbaka till protokollen, och jag kan ingenstans hitta att man diskuterat de här politiska övergripande frågeställningarna som rör utstötningsproblematiken i skilda hänseenden och den psykiatriska vården. Man har tigit och undandragit sig diskussion samt hänvisat till utredningar, trots att man vetat att flera av dessa utredningar kommit och att de enligt arbetarrörelsens ståndpunkt är högst tvivelaktiga, oerhört bundna av traditionalistiska sjukdomsbegrepp och behandlingssynsätt och på intet sätt tar upp den stora sociala problematik som ligger i botten på allt det här. Det är vår sak inom arbetarrörelsen att lyfta fram detta. Det kommer vi inte ifrån. Låt oss hellre ta det ansvaret och erkänna att det här förekommit försumligheter och sedan gå vidare. Men försök inte täcka över alla dessa långa års tystnad från politikernas sida i den här frågan! När det gäller uttrycket halvnazistiska vårdmetoder är det inte så dramatiskt som Göran Karlsson försöker göra det till. Jag påpekade att det fanns en del filosofer som gett upphov till vissa typer av behandlingsmetoder och som öppet hade anslutit sig till nazistiska rörelser. Det var en bit i det hela. Det finns en annan bit, som inte är så tydlig men som vi bör uppmärksamma. I krisens spår följer en ökad desperation och ångest hos människor i allmänhet. Detta leder hos många politiskt omedvetna, både ute bland allmänheten, bland läkare och t.o.m. bland enstaka socialarbetare — det förekommer i alla kategorier av befolkningen —till en sorts benägenhet att öka föraktet för och repressionen av de utstötta, dem som har det svårt, de alkoholiserade och dem som är avvikande i något avseende. Det är människans ångest och rädsla som kan ta sig uttryck i rasistiska idéer eller i en återgång till gamla tvångsbetonade och i grunden också rasistiska behandlingsmetoder eller synsätt på patienter och människor. Det är inget ovanligt. Jag tror att vi i ideologins intresse skall vara mycket uppmärksamma på sådana tendenser.
Herr talman! Jag sade att det är samma människor som står bakom det utskottsbetänkande som vi behandlar i dag och det utskottsbetänkande som C.-H. Hermansson var vänlig nog att berömma i går. Jag medger naturligtvis att betänkandena behandlar olika frågor. Men utskottets ledamöter försöker ju ändå att behandla alla ärenden sakligt. Då kan det inte vara rimligt att utskottet den ena dagen är mycket bra och den andra dagen befinner sig i botten. Det var bara det jag ville ge uttryck för. Sedan går det inte, Jörn Svensson, att komma förbi påståendet om halvnazistiska vårdmetoder bara genom att hänvisa till vissa filosofer. Svara på den här frågan, Jörn Svensson: Använder svenska läkare och annan personal inom den psykiatriska vården halvnazistiska vårdmetoder? Svaret på den frågan är Jörn Svensson skyldig oss. Det går att svamla om arbetarrörelsens ideologi, men arbetarrörelsen utbildar vare sig läkare eller annan personal inom sjukvården. Men vi är för vår del beredda — det understryker jag mycket kraftigt —att ta vårt ansvar för de människor som av olika anledningar slås ut och för de människor som vistas på våra vårdinrättningar. Ge ett klart svar, Jörn Svensson: Vad menar ni med uttrycket halvnazistiska vårdmetoder? Är det sådana metoder som svenska läkare och andra inom svensk sjukvård använder? Den frågan är Jörn Svensson skyldig att besvara.

Herr talman! Jag skall gå Göran Karlsson till mötes, även om jag förstår att han tar upp hela den här frågan om vårdideologin bara för att slippa ifrån det egentliga ansvaret för sin försummelse. Vår kritik mot er i socialutskottet riktar sig inte mot någonting som ni gjort. Det är mycket möjligt att det hade blivit bra om ni gjort någonting i den här frågan. Vi kritiserar er i stället därför att ni inte har gjort någonting. Vi kritiserar er enorma passivitet, er rädsla för att ta itu med de här frågorna. Vi kritiserar er för att ni ständigt skjuter undan frågorna, och vi kritiserar er tystnad, som i dag hade varit kompakt om dessa båda motioner inte hade väckts. Detta med auktoritär eller fascistoid människosyn och vårdideologi har två sidor.

Det måste vara en mycket låg värdering av människan. Just detta sätt att värdera vissa kategorier av människor lägre än andra är ett framträdande drag i den fascistoida människosynen. På det sättet kan man säga att den speglas i en del av vårdideologin. Därmed påstår jag inte att den svenska läkarkåren består av nazister eller något sådant befängt, men jag säger att tankegångar finns i den svenska vårdideologin som har denna typ av förankring. Det finns ett område, som Göran Karlsson mycket väl känner till, där detta framträder oerhört skarpt.

Det må man väl ändå säga är en fascistoid och halvnazistisk människosyn på vården.
Herr talman! När Jörn Svensson talar om 20 000 tvångsintagna måste han göra gällande att samtliga som finns intagna på de psykiatriska sjukhusen är tvångsintagna, för det är just det antal platser som sjukhusen har. Jörn Svensson får nog försöka att nästa gång han går till angrepp mot socialutskottet och dess, enligt hans förmenande, passivitet försöka att vara litet mera saklig än han var i dag. Jörn Svenssons försök att klara sig ifrån sitt uttalande om halvnazistiska vårdformer imponerar sannerligen inte. Allt vad han lyckas åstadkomma för att ge bevis är att ange vad en enda person uttryckt i en doktorsavhandling. Nej, Jörn Svensson, på det sättet kan man inte misskreditera den svenska psykiatrin och den svenska sjukvården över huvud taget. Det är en björntjänst som Jörn Svensson gör den svenska sjukvården i det avseendet. Men det finns andra länder, Jörn Svensson, som på mentalsjukhus spärrar in de människor, som söker fly till friheten. Det är skillnaden i mentalitet mellan vår ideologi och den ideologi, som omhuldas av Jörn Svensson.

Herr talman! Först till frågan om tvånget. Det återstår att förklara — ingen har förklarat för mig — varför frekvensen tvångsomhändertaganden på psykiatrisk indikation här i Sverige är så extremt hög. Varför måste den vara det? Är svenskarna galnare än andra? Vi vet att det inte beror på det. Det måste bero på någonting annat. Det måste bero på benägenheten att utöva tvång, på tron att tvånget är nödvändigt även i en mängd fall där det uppenbarligen inte är så. Sedan till frågan om teori. Det är litet förvånande att en del praktiker har så liten kännedom om den vetenskapliga diskussion som pågår bland andra praktiker ute i världen. Svensk psykiatri är relativt efterbliven vetenskapligt sett. Dess forskningsaktivitet är låg och dess vetenskapliga diskussion alls inte speciellt intressant. I en rad andra länder, i olika delar av världen f. ö., är diskussionen mycket mer avancerad, och där är den inte enbart psykiatrisk utan allmänt vetenskapsteoretisk. I den diskussionen kritiseras oerhört skarpt och på ett förödande sätt det genetiska synsättet som alltjämt spelar så stor roll. Man kan inte ärva benägenhet för egenskaper. Man kan inte ärva benägenhet för psykiatriska sjukdomar. Däremot kan man ärva benägenhet för fysiska sjukdomar, men det är någonting helt annat. Man ärver morfologiska egenskaper, som är fysiska och tar sig uttryck i en disponibilitet för vissa åkommor. Men eftersom det handlar om människans medvetande, helt andra kategorier, kan man inte genetiskt ärva någonting som har att göra med ens föreställningsvärld och dess sätt att förhålla sig. Det är teoretiskt omöjligt. Det är den ståndpunkt vetenskapen nu har. Det vore nyttigt om svenska psykiatrer äntligen börjar acceptera detta och inte väntar i ytterligare 20 år innan de är klara över vad internationell vetenskap har kommit fram till. Man kan med kemiska preparat aldrig häva en depression. Det är felaktigt att säga att man kan häva en depression. Man kan få depressionens yttre uttryck att försvinna — vad det nu skall vara för vinning med det. Patienten blir skenbart lugnare, men hela problemet finns kvar. När det gäller den psykotiska människan säger man: Kan vi inte få psykotikern lugn så kan vi inte tala med honom. Jovisst kan man tala med en psykotiker — på psykotikerns språk. Det är bl.a. vad Ronald Laing, den banbrytande brittiske barnpsykiatern, har gjort. Psykotikern har nämligen sitt språk, sin föreställningsvärld, sina andliga intellektuella strukturer. Det gäller att lära sig det språket. Då kan man nå fram till problemets kärna.

Herr talman! Jag vet inte om Lars Weinehall är läkare. Är han det, så bör han skilja på begreppet organiskt och begreppet genetiskt. Att det inte finns några genetiska orsaker utesluter inte att det i och för sig kan finnas organiska sådana. Om någon slår mig i huvudet, så kan naturligtvis det resultera i att jag får hjärnhinneinflammation, men det kan också resultera i olika former av nedsatt psykisk förmåga. Den typen av avvikelser är givetvis organiskt betingad, men den är inte genetiskt betingad — jag har inte ärvt den. Det är skillnaden. Till Lars Weinehalls förmodan att det höga våldsinslaget i den svenska psykapparaten skulle bero på att vi i Sverige har en mer utbyggd öppenvård än andra länder kan jag säga, att såvitt jag erinrar mig av den statistik jag har läst i utredningarna är det precis tvärtom. Proportionen öppenvård i ett stort antal andra länder är betydligt gynnsammare än vad den är i Sverige. Sverige har en större proportion sluten vård i förhållande till öppenvården. Orsaken kan alltså inte vara den som Lars Weinehall förmodade. Det återstår alltså att förklara den enorma frekvensen av den här typen av omhändertaganden. Så till frågan om behandlingen. Jag uppsöktes för kort tid sedan av en uppenbart psykotisk kvinna som namngav en domare i en domstol och påstod att han hade våldtagit henne och stulit en mycket stor summa pengar från henne. Självfallet var detta en uppenbart felaktig information. Det var inte sant i den direkta meningen. Men taget i en annan språklig mening betydde det att domaren hade fattat vissa administrativa beslut som berövade den här kvinnan hennes möjligheter att handla, att agera fritt osv. — huruvida det var nödvändigt eller ej tar jag inte ställning till. I den bemärkelsen hade domaren alltså berövat kvinnan en viktig del av hennes identitet, och på sitt psykotiska språk sade hon då att han hade våldtagit henne och stulit hennes pengar. Vad hon i verkligheten sade på vanlig svenska, det var: Han har angripit mig och försökt beröva mig de grundläggande delarna av min existens. Och det var ju faktiskt i viss mening sant. Hon använde ett psykotiskt språk, men det var i sig en riktig, om än subjektiv, beskrivning av hur det förhöll sig. Jag tror att svenska psykiatrer borde ägna sig litet mera åt att på detta aktningsfulla och mer jämlika sätt söka tolka de psykotiska signalerna och det psykotiska språket hellre än att stoppa i människor tabletter för att de skall bli lugna och mindre besvärande.

Herr talman! Jag vill ta upp två punkter. För det första: Även om man räknar bort de upprepade tvångsintagningarna, så kvarstår att 12 000 människor drabbas. Det är ett mycket högt tal, hur man än räknar. Jag har begärt en förklaring till detta men tyvärr inte fått någon. För det andra och till sist: Nej, det är inte likgiltigt om man lär sig det psykotiska språket i en terapisituation och sedan struntar i den övriga terapeutiska atmosfären. Om den är tvångsbetonad och repressiv, gammaldags och ålderdomlig, då får patienten eller klienten aldrig ett sådant förtroende för terapeuten att någon språklig dialog uppstår som kan leda till en lösning av konflikten. Förtroendet är ju oerhört centralt, och det är förtroendet som skadas i en tvångsbetonad och auktoritär atmosfär.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 25 behandlas regeringens förslag om förlängning ytterligare ett år av temporära åtgärder som riksdagen —-i avvaktan på resultatet av den sjöfartspolitiska utredningen — beslutade om för ett år sedan. Det gäller dels likviditetsstöd till rederier i form av statliga kreditgarantier, dels lagen om tillstånd till överlåtelse av fartyg. Med anledning av motionskrav behandlas också frågan om uthyrning av obemannat fartyg och dessutom frågor som rör statlig upphandling och utnyttjande av bekvämlighetsflaggade fartyg i sådana fall. Från socialdemokratiskt håll har vi i likhet med de ombordanställdas organisationer gjort uttalanden mot systemet med bekvämlighetsflaggning av fartyg. Vi anser alltjämt att bekvämlighetsregistrering är ett ovälkommet inslag i den internationella sjöfartsnäringen och reagerar starkt mot bekvämlighetsflaggning av svenska fartyg. Det är enligt vår uppfattning nödvändigt med lagstiftning som hindrar sådan utflaggning. Vi slog i vår motion i anslutning till det förslag som regeringen presenterade förra året fast, att den då föreslagna lagstiftningen måste kompletteras med relativt vittgående tillämpningsbestämmelser för att förhindra att man kringgår syftet med lagstiftningen, nämligen att få kontroll över utflaggningarna. Så har i viss mån skett genom den förordning, ”Om tillstånd till överlåtelse av fartyg”, som gällt sedan förra året. Enligt denna förordning skall fråga om tillstånd prövas av kommerskollegium i samråd med riksbanken. Om ett ärende har större principiell betydelse eller allmän räckvidd, skall kommerskollegium höra sjöfartsverket och med eget yttrande underställa ärendet regeringens prövning. Sådan prövning hos regeringen skall också ske, om de ombordanställdas organisationer har motsatt sig bifall till ansökan. Den ordningen tycks ha fungerat, och syftet med lagstiftningen — att svensk sjöfart så långt möjligt skall drivas under svensk flagg — har hittills uppnåtts. Det är bra, och vi utgår ifrån att prövningen av fartygsöverlåtelser även under det år som lagstiftningen nu föreslås förlängd med skall ske på ett sådant sätt och under sådan kontroll att syftet med lagstiftningen uppfylls och inte kringgås. Men, herr talman, regeringen aviserar nu översyn och ny lagstiftning som gäller möjligheten till uthyrning av fartyg, s.k. bare-boat charter. Vi konstaterade redan förra året att konsekvenserna av en sådan uthyrning skulle kunna bli mycket likartade dem som skulle uppkomma vid utflaggning. Regeringen menar att en sådan uthyrning till utländsk befraktare för en svensk redare, som till följd av det internationella konkurrensläget finner det omöjligt att sysselsätta ett fartyg, kan framstå som ett alternativ till försäljning. Det sägs att ett sådant arrangemang kan vara att föredra även från allmän synpunkt, eftersom fartyget då kan behållas under svensk flagg. Jag vill betona orden ”under svensk flagg”. Mot bakgrund härav vill vi socialdemokrater i utskottet återigen understryka vikten av att lagstiftning och tillämpningsföreskrifter utformas så att syftet med lagstiftningen om utflaggning inte kan kringgås. Innan ställning tas till ny lag och nya regler för bare-boat charter anser vi det synnerligen angeläget att denna fråga behandlas i samråd med de anställdas organisationer. Bare-boat charter, dvs. uthyrning av obemannat fartyg, har mycket nära samband med begreppet ”överlåtelse av fartyg”, dvs. överlåta fartyg till person, fysisk eller juridisk, i utlandet. Med andra ord utflaggning av fartyget. Bare-boat charter innebär att svenskt fartyg får, som det heter i regeringens proposition, hyras ut till ”utländskt rättssubjekt”. Fartyget hyrs ut obemannat. Det enda som skulle kunna bli svenskt ombord blir en befälhavare med svenskt pass i befälhavarhytten och den svenska flaggen i aktern på fartyget. Besättning, avtal, förhållanden i övrigt skulle helt kunna bli beroende på vem den är som hyr fartyget och var denne hör hemma i världen. Om denna form av upplåtelse av fartyg blir möjlig, blir också svensk flagg endast en täckmantel för bekvämlighetssjöfart. Svensk flagg skulle fylla samma funktion som exempelvis Liberias eller Panamas flaggor. Ändå skulle det kunna sägas att kravet på att sjöfarten bedrivs under svensk flagg är uppfyllt. Men, herr talman, var det så regeringen menade, när den i propositionen förra året skrev att ”svensk sjöfart så långt möjligt skall drivas under svensk flagg”? Jag kan knappast tro att riksdagens majoritet tänkte sig en sådan tolkning när vi förra året tog beslut som gäller den svenska handelsflottan. Jag vet, herr talman, att vi socialdemokrater med ”sjöfart under svensk flagg” avser fartyg där man tillämpar principer i enlighet med svensk lagstiftning, exempelvis arbetsrätt, rätt att sluta kollektivavtal, svensk sociallagstiftning och andra ur svensk synpunkt viktiga principer. Vi tog upp detta i vår motion i anslutning till det som i propositionen antytts om bare-boat charter. Vi socialdemokrater ville ha dessa synpunkter med i utskottsbetänkandet, åtminstone att riksdagen förutsatte att svenska rättsprinciper och sociala förhållanden skulle föreskrivas bli beaktade, om bare-boat charter av fartyg skulle övervägas. Det blev ett bestämt nej från de borgerliga ledamöterna i utskottet. Det är förvånande att samtliga borgerliga ledamöter, liberaler och andra som säger sig förespråka jämställdhet, kategoriskt sade nej. Det oroar. Vad kan hända med alla dem som har sin utkomst från vår handelsflotta, om den skall bemannas med lågavlönade Hongkongkineser eller filippiner? Vad kan hända med alla dem som arbetar i olika befattningar på rederikontoren, om en stor del av administrationen blir överflödig och sköts från kontor i andra länder, där gott utbyte för den som lever på affärsoch kapitalintäkter är det väsentligaste och där även lagarna är utformade med hänsyn därtill? Herr talman! Vem kan det ”utländska rättssubjekt” vara som skall hyra de fartyg som det talas om i propositionen? Det finns mer än ett företag i länder som exempelvis Liberia som har svenska rederikoncerner — dotterbolag med andra ord — bakom sig. Om ett sådant bolag till en låg penning hyr moderbolagets svenska fartyg, vart går då vinsten på hyresavtalet? Den som hyr ut billigt gör förlusten, den som hyr in billigt gör vinsten. Vart tar vinsten av sjöfart i bare-boat charter under svensk flagg, som det så vackert heter, vägen, herr talman! Blir det till Sverige? Kommer den svenskt sjöfartsnetto till godo? Främjas den sjöfart som fortfarande på det gamla hederliga sättet seglar under svensk flagg? Hur påverkas konkurrensen för den sistnämnda formen av sjöfart? Och var hamnar förlusterna på den sortens uthyrning och sjöfart? Jo, det blir självfallet i moderbolaget i det land som håller med flaggen, dvs. i Sverige! Det mottagande våra påtalanden om uthyrning av obemannade svenska fartyg fick vid utskottsbehandlingen gör att såväl vi som berörda löntagare känner ovisshet och oro inför vad som skulle kunna ske. Kapitalet känner inga gränser, herr talman. Vi har under den tidigare regeringen fört en kamp för att motverka följderna härav. Därför har vi reserverat oss mot utskottsbetänkandet, och vi vill redan nu ge en anvisning om var vi står när det gäller att utforma regler för bare-boat charter. Frågan skall sedermera — om den vidare akutaliseras — föreläggas riksdagen. Det är ofrånkomligt. Vad sedan gäller frågan om statlig upphandling av sjöfraktstjänster har ju riksdagen för flera år sedan efter socialdemokratiska motionskrav begärt att bekvämlighetsflaggade fartyg ej skall få komma till användning annat än i yttersta undantagsfall. Frågan har redan varit hos den s.k. flaggutredningen. Nu ligger den hos sjöfartspolitiska utredningen. Regeringen tycks inte ens vilja ta i frågan, men vi anser att riksdagsbeslutet bör följas upp. I enlighet med det tidigare riksdagsbeslutet borde en anvisning komma in i upphandlingskungörelsen. Men av någon anledning tycks varken regering eller borgerlig utskottsmajoritet här klart vilja gå emot det system som bekvämlighetsflaggning av fartyg innebär.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

Herr talman! Bekvämlighetsflaggade fartyg är ett ständigt gissel för sjöfolket. De svenska rederiernas strävanden att utflagga sina fartyg har ökat i takt med kapitalismens kris. Redarkapitalet ser i detta förfaringssätt en möjlighet att göra större profiter. Enligt gjorda beräkningar kan ett rederi minska sina omkostnader med mellan 40 och 50 96, dvs. ett fartyg som normalt har en dygnskostnad på 18 000 å 19 000 kr. kan komma ned under 10 000 kr. Men detta sker på besättningens bekostnad i form av sämre löner och otillfredsställande arbetsoch boendemiljöer. Det sker också på bekostnad av sjöfolkets säkerhet. En mångårig och hård kamp har förts från Svenska sjöfolksförbundets sida för att få till stånd drägligare arbetsoch säkerhetsbestämmelser ombord på fartyg under bekvämlighetsflagg. Till en början var det i regel utländska fartyg det handlade om, som hämtade sina besättningar i länder med svaga fackliga organisationer. Ingen kan då på ett tillfredsställande sätt ta vara på de ombordanställdas intressen. I många fall har dessa aktioner, som Sjöfolksförbundet tillsammans med Internationella transportarbetarefederationen, ITF, drivit, lett fram till väsentliga förbättringar beträffande löner och andra arbetsförhållanden ombord. I dag handlar det i inte obetydlig omfattning om svenska fartyg som sätts under bekvämlighetsflagg. Det sker enbart på grund av redarnas jakt på största möjliga profit. Att sjöfolket ställs utan arbete eller tvingas acceptera sämre löneoch arbetsförhållanden struntar redarkapitalet i. Professor Folke Schmidt tog upp denna fråga i en artikel i Dagens Nyheter för några år sedan. Jag skall här återge några av de synpunkter han förde fram. Han skrev bl.a. följande efter det att han satt redarnas skattevinster i samband med bekvämlighetsflaggning: ”Det otäcka ligger dock främst på ett annat håll. Fartyg under bekvämlighetsflagg representerar ett kapital utanför varje samhällelig kontroll. Det är inte övervakat av myndigheter. Inte heller står det under trycket från en offentlig opinion. Bekvämlighetstonnaget uppvisar därför den otyglade kapitalismens avigsidor.” Folke Schmidt skriver vidare: ”Lagstiftningen om säkerhet till sjöss är nästan betydelselös om myndigheten inte utövar effektiv kontroll. Vad ett bekvämlighetsland kan göra är knappast mer än att som Liberia utse en undersökningskommission vid allvarliga fartygsolyckor. Intill dess att olyckan är framme förekommer ingen kontroll redan av den anledningen att fartyget aldrig kommer till hamn i bekvämlighetslandet. Det har också visat sig att sjöolyckor med fartyg under bekvämlighetsflagg ofta beror på försummelser som knappast förekommer när fartyget är från ett gammalt sjöfartsland.” Och visst har Schmidt rätt när han säger att det handlar om otyglad kapitalism. Produktion för profit är kapitalism, och den är alltid otyglad. Det svenska redarkapitalet skiljer sig helt naturligt inte från kapitalet i övrigt i vårt land. Det är en betydande del av denna kapitalism som agerar efter samma premisser — högsta möjliga profit på satsat kapital. Och visst har Schmidt rätt när han säger att de bekvämlighetsflaggade fartygen orsakar de flesta haverierna till sjöss. Det har visat sig att bekvämlighetsflaggade tankfartyg har en andel av hela tanktonnaget som uppgår till ungefär 25 96. Men dessa tankfartyg svarar för mer än hälften av haverierna inom tankfarten. Vänsterpartiet kommunisterna har med skärpa vänt sig mot att svenska fartyg sätts under bekvämlighetsflagg. Vårt parti motionerade 1977 under den allmänna motionstiden och i samband med den borgerliga regeringens förslag om införandet av den i dagligt tal kallade utflaggningslagen. Vpk krävde i båda motionerna att riksdagen skulle uttala att överförande av svenska fartyg under ss.k. fiffelflagg skulle förbjudas och att regeringen skulle få i uppdrag att lägga fram förslag till lag om sådant förbud. Motionerna avslogs av de övriga riksdagspartierna, inkl. socialdemokraterna. Vpk har inte ändrat uppfattning i frågan. Det är också helt naturligt att vi också i år reser samma krav på förbud mot utflaggning, när regeringen föreslår att utflaggningslagen skall gälla ytterligare ett år. Det är ju det som föreslås i propositionen 1977/78:166 och som ett enhälligt trafikutskott ställt sig bakom. Det förvånar oss inte att de borgerliga partierna ställer upp på redarkapitalets sida och på alla sätt ger det sitt stöd. Däremot anser vi att det är egendomligt och oförsvarligt att de socialdemokratiska ledamöterna i trafikutskottet också ställer upp på redarnas sida och hjälper dem att underlätta utflaggningen. Det kan ju inte vara främmande för socialdemokraterna att sjöfolket inte på något sätt är förtjust i utflaggningen. Jag förutsätter att man läser tidnngen Sjömannen. Det finns nära nog inte ett enda nummer av denna tidning som inte tar upp problemet med utflaggningen. nr 4 år 1978 ägnar tidningen en ledare åt utflaggningen.

Men kampen förs inte bara nationellt. Även internationellt agerar förbundet med all kraft mot faggfifflet och den hänsynslösa exploatering av sjöfolk som detta innebär.” I nr 2 år 1978 av tidningen Sjömannen kritiseras också på ledande plats utflaggningens tillämpning. Sjöfolksförbundets representant motsatte sig överlåtelse av Rederi AB Salenias M/S San Benito. Förbundets ordförande ansåg att överlåtelsen stred mot sjöfolkets intresse. Men sedan frågan underställts regeringen bifölls rederiets begäran om överlåtelse. Lagens andemening åsidosattes helt av den borgerliga regeringen. Storfinansens väl går före arbetarnas. Inte heller denna stort uppslagna artikel i Sjömannen kan ha undgått alla socialdemokratiska ledamöter i trafikutskottet. Nog borde man på socialdemokratiskt håll ha tagit sig en funderare på lämpligheten att förlänga giltigheten för den s.k. utflaggningslagen. Men fortfarande finns det naturligtvis möjlighet för socialdemokraterna att skilja sig från borgarregeringens förslag genom att rösta med vpk:s motion 1935, vari krävs att utflaggningslagen skall upphöra att gälla och att förslag till lag om förbud mot utflaggning av svenska fartyg föreläggs riksdagen. Den borgerliga regeringen är också i detta ärende inkonsekvent. I det nu behandlade förslaget vill man underlätta utflaggning av svenska fartyg — mot sjöfolkets intressen och mot allmänt intresse. Det är bara redarna som har intresse av ett sådant förfarande. I propositionen 1977/78:152 föreslås att riksdagen skall godkänna ILO:s konvention nr 147 om miniminormer i handelsfartyg. Regeringens talesman uttalar där att man med godkännandet avser att konventionen skulle bli ett viktigt instrument mot bekvämlighetsflaggade fartyg. På s. 20 i nämnda proposition sägs följande: ”Genom sitt breda tillämpningsområde framstår den som ett speciellt viktigt instrument i strävandena att motverka förekomsten av undermåliga fartyg, i synnerhet sådana som är registrerade under bekvämlighetsflagg.

Vänsterpartiet kommunisterna yrkar avslag på regeringens förslag att rederierna skall få möjlighet att utnyttja resterande del av det garantibelopp på 500 milj.kr. som beviljades av 1977 års riksdag men inte helt utnyttjats. Vi anser att de större rederierna inte är ibehov av dessa kreditgarantier. Det visar f.ö. utnyttjandet av det belopp som genom riksdagsbeslutet ställdes till rederiernas förfogande. Detta belopp har inte tagit i anspråk mer än till ca 60 96. Däremot anser vpk det försvarbart att ge den mindre skeppsfarten ekonomiska garantier för framtidssatsning och vidareutveckling. Det kan vara både samhällsekonomiskt och trafikpolitiskt riktigt att ge det mindre tonnaget ett visst stöd. En ökad satsning på kustoch insjöfart är nödvändig från både regionalpolitisk synpunkt och miljösynpunkt. Mycket av det gods som i dag fraktas på våra landsvägar med tunga lastbilar kunde med väsentliga fördelar transporteras sjövägen på mindre fartyg och med ett modernt utvecklat pråmtransportsystem. Här finns det möjligheter att spara energi och samtidigt minska de avgasoch bullerproblem som den tyngre lastbilstrafiken alltid för med sig. Dessutom är sjötransporter flera gånger billigare än lastbilstransporter. Men en sådan satsning måste sammankopplas med en upprustning av våra inre vattenvägar och kanaler. Det krävs också en sanering och modernisering av aktuella hamnar. Dessa frågor bör ingå i en helhetsbedömning av trafikfrågorna. Vpk har därför i motionen 1935 föreslagit att likviditetsstöd i form av kreditgarantier på 100 milj.kr. skall utgå till den mindre skeppsfarten under tiden fram till den 30 juni 1979. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 1935.
Herr talman! Jag vill i anslutning till vad Tommy Franzén säger korrigera några av hans uttalanden och hans mycket kraftiga angrepp på socialdemokratiska ledamöter i trafikutskottet. Sjöfarten är i dag, Tommy Franzén, en näringsgren som lever under mycket trängda förhållanden. Världshandeln har inte fått den omfattning som man tidigare räknade med. Det är en överkapacitet inom sjöfartssektorn. Det är ett ofrånkomligt faktum. När sedan Tommy Franzén angriper oss för att vara med och stödja bekvämlighetsflaggningen kan han inte ha läst vare sig utskottsbetänkandet eller våra motioner. Tommy Franzén sätter likhetstecken mellan bekvämlighetsflaggning och utflaggning. Vi har accepterat utflaggning på vissa villkor, men vi har inte accepterat utflaggning tills.k. bekvämlighetsland. Vi har accepterat utflaggning till annat traditionellt sjöfartsland, men vi har sagt att det skall ske under följande förutsättning: Om man flaggar ut ett fartyg till annat traditionellt sjöfartsland, skall ett annat när det gäller sysselsättningen likvärdigt fartyg anskaffas som skall gå under svensk flagg. Det förhållandet att vi har accepterat regeln om utflaggning i vissa fall hänger samman med att man i vissa länder av protektionistiska skäl måste ha sitt eget lands flagga vajande i aktern på de fartyg som går där. För att svensk sjöfart över huvud taget skall ha en chans att vara med har man fått registrera fartyget i det främmande landet. Och det finns ytterligare en del fall där vi har kunnat acceptera utflaggning, t.ex. till brittisk eller annan flagg från traditionellt sjöfartsland. Bekvämlighetsregistreringen behöver jag inte orda mer om. Den har vi kraftigt fördömt från socialdemokratiskt håll. Det borde Tommy Franzén känna till, och det vet man inte minst på Svenska sjöfolksförbundet, Svenska fartygsbefälsföreningen och Svenska maskinbefälsförbundet, dvs. samtliga de förbund som organiserar till sjöss anställda i Sverige.

Herr talman! Den lagstiftning om utflaggning som vi har, Birger Rosqvist, och som man alltså här vill förlänga, innebär i praktiken möjligheter till utflaggning även till bekvämlighetsland. Det skall också särskilt understrykas att utflaggningen även drabbar hamnarbetarna. Antalet anlöp i svenska hamnar av bekvämlighetsflaggade fartyg ökar ständigt — det är en klar tendens. Det innebär försämrade arbetsförhållanden för hamnarbetarna. I dessa fartyg är i regel den maskinella utrustningen, exempelvis vinschar och lyftbommar, undermålig. Det ökar olycksfallsriskerna för dem som skall utföra lossningsoch lastningsarbetet. Så till frågan om Sjöfolksförbundets inställning till utflaggningen och bekvämlighetsflaggningen. Det vore naturligtvis önskvärt att de socialdemokratiska ledamöterna ville ha till stånd ett samråd med Sjöfolksförbundet när det gäller utflaggningen likaväl som när det gäller bare-boat charter. Jag håller med Birger Rosq vist om vad han sade om farorna med bare-boat charter. Men den socialdemokratiska reservationen ansluter sig i princip till lagen om utflaggningen. Det är alltså en svag reservation. Vi kommunister — liksom sjöfolket och deras fackliga organisation — kan inte acceptera utflaggningen och kan därmed inte heller stödja den vaga viljeyttring som den socialdemokratiska reservationen utgör. I den vill man återigen från socialdemokratiskt håll godkänna den borgerliga regeringens utflaggningspolitik. Jag skulle vilja att Birger Rosqvist försvarade att socialdemokraterna i reservationen inte yrkar på ett samråd och på att man skall följa vad Sjöfolksförbundet sagt när det gäller utflaggningen.
Herr talman! Det är på det sättet att utflaggningsärenden skall handläggas i samråd med de ombordanställdas organisationer, Tommy Franzén. Det står i trafikutskottets betänkande för förra året.

Herr talman! Men Sjöfolksförbundet kräver stopp för utflaggningen! Det är väl ändå någonting avsevärt starkare än det samrådsförfarande som stadgas i samband med utflaggningen! Socialdemokraterna brukar ofta prata om att facklig-politisk samverkan är så viktig. Men det gäller tydligen inte när facket — i det här fallet Sjöfolksförbundet — vill ha till stånd en samverkan. Det är tydligen bara när socialdemokraterna vill ha stöd för sina krav av fackföreningsrörelsen som det är viktigt. I en tidigare debatt i dag om arbetstiden stod frågan helt omvänt. Där sade Ivar Nordberg: Vi skall inte göra någonting i riksdagen såsom parti förrän vi vet att fackföreningsrörelsen vill prioritera en kortare arbetstid. Här rör det sig alltså om två liknande frågor, men socialdemokraterna har inte bestämt sig för på vilket ben de skall stå. I den här debatten kommer man bara med undanflykter. Jag tycker det vore hederligare om socialdemokraterna ställde upp bakom Sjöfolksförbundets krav att stoppa utflaggningen.

Herr talman! Svensk sjöfartsnäring har under nuvarande konjunkturer mycket stora svårigheter att kämpa med. Eu stort antal fartyg ligger därför upplagda i såväl svenska som norska fjordar.

Härom är utskottet enigt, varför jag lämnar den punkten. Tyvärr har påkänningarna på rederiernas ekonomi emellertid blivit så stora att man i vissa fall tvingats att gå ut och försöka sälja sina fartyg. Av den anledningen antog vi i fjol lagen om tillstånd till överlåtelse av fartyg, vilken trädde i kraft den 28 juni 1977. Den innebär i stora drag att kommerskolleirenden. Utskowutet skriver på s. 4: ”Vid prövning av gium skall pröva dess; fråga om tillstånd till överlåtelse skall särskilt beaktas hur denna påverkar effektivitet och sysselsättning inom sjöfartsnäringen och de ombordanställdas förhållanden. Tillstånd skall inte lämnas, om det strider mot väsentligt allmänt intresse att skeppet upphör att vara svenskt.” Vidare är det så, att om de ombordanställdas organisationer motsätter sig bifall till försäljningen, skall ärendet underställas regeringen för prövning. Det är naturligtvis riktigt som statsrådet uttalar, att det primärt är önskvärt att vi sluppe sälja ut fartyg. Men så länge vi har den nuvarande situationen vore det å andra sidan önskvärt att lagstiftningen kunde avlösas av en permanent ordning. Men detta är inte möjligt innan man närmare prövat frågan, och det sysslar sjöfartspolitiska utredningen med. Departementschefen föreslår därför att lagen om tillstånd till överlåtelse av fartyg skall förlängas med ett år. I detta instämmer ett enigt utskott. Det som blivit föremål för delade meningar i utskottet är frågan huruvida man skall undersöka förutsättningarna för s.k. bare-boat charter. Anledningen härtill är att bl.a. Naggutredningen har tänkt sig att detta skulle kunna vara ett alternativ till försäljning av fartyg. I övrigt skulle i princip samma regler gälla som vid försäljning. Låt mig citera vad utskottet skriver på s. 6: ”I motionen 1977/78:1934 understryks med anledning härav vikten av att även i förevarande fall lagstiftning och tillämpningsföreskrifter utformas så att syftet med lagstiftningen inte kan kringgås. Även utskottet förutsätter att så sker. Med hänsyn härtill och då enligt propositionen samordning av såväl regler som prövningsförfarande redan övervägs inom kommunikationsdepartementet med syfte att komplettera den nuvarande lagstiftningen avstyrks motionärernas yrkande om särskild framställning till regeringen beträffande härmed sammanhängande frågor. En inom departementet utarbetad promemoria i ämnet har f. ö. i dagarna publicerats.” Jag tycker att detta räcker för att klart redovisa att det här inte är fråga om något annat än att slå vakt om alla parters intressen. Personalorganisationerna får alltså samma möjlighet som vid försäljning att hävda de anställdas intressen. Skulle personalorganisationerna motsätta sig arrangemanget med bare-boat charter, måste regeringen pröva frågan. När det gäller försäljning är utskottet enigt. Jag har då svårt att förstå att vi inte skulle kunna bli det även när det gäller möjligheterna att pröva bareboatchartermetoderna. Mot denna bakgrund yrkar jag avslag på reservationen 1. I reservationen 2 krävs att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna vad som i motionen anförts beträffande reglerna för den statliga upphandlingen av sjöfraktstjänster. Jag vill bara hänvisa till vad utskottet anfört överst på s. 7: ”Statlig myndighet anses alltså i princip böra avhålla sig från befraktning av sådant tonnage.” Det kravet har regeringen och ansvariga organ ställt på dem som har att sköta denna upphandling av sjöfartstjänster. Men man är också bunden av upphandlingskungörelsen, varför vi finner att ett uttalande nu vore olämpligt. Dessutom har flaggutredningen även denna fråga under prövning. Mot denna bakgrund yrkar jag avslag på reservationen 2 samt bifall till vad utskottet hemställt på alla punkter.

Herr talman! Med anledning av Rune Torwalds inlägg måste jag citera ur tidningen Sjömannen nr 2 1978. Rune Torwald talade om att denna lag ger sjöfolket möjligheter att genom sina organisationer hävda sina intressen. Visst kan de det. Men det är trots allt regeringen och kapitalet som bestämmer vad som skall gälla. Jag citerar ett avsnitt ur nämnda tidning: ”Rederi AB Salenia ansökte den 29 november hos kommerskollegium om tillstånd till överlåtelse av m/s San Benito till AB Wasa Shipping Oy i Finland, med femårig återbefraktning till Salénrederierna AB. Ärendet kom småningom upp i den av kollegiet tillsatta samrådsgruppen, varvid Fartygsbefälsföreningens och Maskinbefälsförbundets representanter förklarade sig inte ha något att erinra mot försäljningen. Sjöfolksförbundets företrädare, förbundsordförande Gunnar Karlsson, sa däremot nej. Med tanke på den femåriga återbefraktningen ansåg han att det svenska driftsinflytandet skulle bevaras och att det alltså var fråga om en skenförsäljning.

Med bifall till ansökningen lämnade regeringen tillstånd till ifrågavarande överlåtelse och uppdrar åt kommerskollegium att utfärda nödvändiga handlingar.” Ja, Rune Torwald, så är det med lagens mening. Sjöfolket får hävda sina intressen, men regeringen går redarkapitalets ärenden och beslutar precis tvärtemot vad som sagts i utredningen, vad som sagts i förarbetena till lagstiftningen och vad som uttryckts i densamma. Sådan är den svenska kapitalismen och sådan är den svenska regeringen.
Herr talman! Beträffande vår reservation från socialdemokratiskt håll om bare-boat charter vill jag säga till Rune Torwald att vi starkt markerat var vi står i frågan. Anledningen var den ringa förståelse som vi mötte i utskottet för de krav vi rest i vår motion. Utskottsmajoriteten hänvisar bl.a. till en promemoria som utarbetats inom kommunikationsdepartementet. Det sägs ingenting om vad man anser om det som står i promemorian, kanske därför att promemorian aldrig föredragits eller visats i utskottet. Den omnämndes bara i samband med att betänkandet skulle justeras. Men jag har tagit del av vad som står i promemorian, Rune Torwald. Där står bl.a. att man skall kunna göra undantag från svensk säkerhetslagstiftning, från arbetsrätt, från sjömanslagens bestämmelser, från sjöarbetstidslagen och från sociallagstiftningen. Man skall kunna göra undantag från detta om det gäller bare-boat charter. Det är detta som skrämmer och oroar, och det är vad vi velat markera här. Från borgerligt håll har man inte ens velat nämna promemorian vid namn, och därför har vi blivit än.ru mer oroade.
Herr talman! Jag är litet förundrad över att Tommy Franzén i dessa sjöfartssammanhang beskyller befälsorganisationerna för att gå redarkapitalets ärenden, för det är vad han gör. Det var så att personalorganisationen inte var ense, och befälsorganisationerna accepterade det skildrade arrangemanget. Till herr Rosqvist vill jag säga att det tillhör praxis i utskottet att inte i förväg uttala sig om en utredning som är på gång. Denna praxis har vi följt.
Herr talman! Jag skall bara helt kort — för att tillmötesgå alla som skall resa hem — säga några ord till Rune Torwald. Sjöfolksförbundet är trots allt den stora dominerande organisationen när det gäller sjöfart. Det är det som rimligen borde väga tyngst — för våra ställningstaganden väger det i alla fall tyngst.

Herr talman! Det är djupt beklagligt och svårt när människor upplever sig vara illa behandlade. Denna fråga har dock prövats mycket noga i olika sammanhang. När Hallströms sak första gången var uppe i riksdagen 1958 med anledning av en motion, sade statsutskottet att man inte funnit tillräckliga skäl föreligga för att tillmötesgå de yrkanden som då framställdes. Det är 20 år sedan. Därefter har ärendet prövats både av den dåvarande socialdemokratiska regeringen och av den nuvarande regeringen utan åtgärd. Utskottet har nu i sin prövning av frågan, som jag försäkrar att vi har försökt göra med omsorg, inte funnit anledning tillstyrka motionen. Jag vill därför yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall be att få tacka kommunministern för svaret, och jag vill också säga att jag är mycket nöjd med detsamma.

Jag skulle emellertid vilja ställa en liten tilläggsfråga. Det gäller här vad som kan hända när den enskilde vänder sig till en kommunal myndighet med ett ärende. En viss passivitet från myndighetens sida kan då göra sig gällande, ärendet kan bli liggande eller skickas mellan olika nämnder osv. Skulle man inte mot den bakgrunden kunna tänka sig, statsrådet Antonsson, att inrätta en nämnd som fick huvudansvaret när fördröjningar inträffar — sådana har nämligen inträffat — genom att ett ärende blir liggande i en nämnd och att ingenting händer?

Herr talman! Lars-Ingvar Sörenson har frågat mig om jag är beredd att nu kraftigt tvinga ned utsläppen från de petrokemiska industrierna i Stenungsund till en nivå som anknyter till tillgänglig teknik och utländska normer och om jag är beredd att initiera ett forskningsprojekt som skulle kunna ge ökad kunskap om totaleffekten av utsläppen från dessa industrier. Lars Ingvar Sörenson frågar också vilken tidsram som jag anser att ett sådant forskningsprojekt skall arbeta med samt om jag avser att i avvaktan på bättre beslutsunderlag t.v. uppskjuta en fortsatt planerad utbyggnad av den petrokemiska industrin i Stenungsund. Befintliga industriella anläggningar i Stenungsund har prövats enligt vattenlagen eller miljöskyddslagen. Sedan särskild prövning enligt 136 a § i byggnadslagen införts den 1 januari 1973 har regelmässigt nyanläggningar av petrokemiska industrier i Stenungsund prövats också enligt denna lagstiftning. Vid prövning enligt de olika lagarna tillämpas ett omfattande remissförfarande, varigenom ett så fullständigt underlagsmaterial som möjligt tas fram. Av väsentlig betydelse är då bl.a. att klara ut vilken teknik som är tillgänglig för att hålla utsläppen på så låg nivå som möjligt. I överensstämmelse med riktlinjerna i propositionen 1972:111 om hushållning med mark och vatten och med stöd av miljöskyddslagen har mycket långtgående reningskrav föreskrivits för flertalet industrier i Stenungsund. När det gäller den industri som redan finns i Stenungsund vill jag erinra om att regeringen inte kan ändra ett tillståndsbeslut som vunnit laga kraft. Däremot kan koncessionsnämnden föreskriva nya eller strängare villkor för verksamheten sedan tio år förflutit från beslutet eller dessförinnan om förhållandena har ändrats väsentligt. De utbyggnader av någon betydelse av Stenungsundsindustrierna som kan bli aktuella kommer att prövas enligt 136 a § i byggnadslagen. I samband med denna prövning kommer regeringen att i varje särskilt fall ta ställning till om utbyggnaden kan tillåtas eller inte. Om anledning finns kan tänkbara lokaliseringsalternativ komma att övervägas. Koncentrationen av industrier till ett område i den omfattning som har skett i Stenungsund kan innebära risker som kräver särskild uppmärksamhet. Planeringsaspekterna av hithörande frågor kommer självfallet att noga övervägas i det fortsatta arbetet med den fysiska riksplaneringen. Därvid kommer det att noggrant bedömas var gränserna för utbyggnad av miljöfarlig industri i Stenungsund går. Allt material som finns tillgängligt om miljösituationen i Stenungsund kommer givetvis att läggas till grund för regeringens bedömning. Industrier åläggs numera regelmässigt kontroll av utsläppen från den verksamhet de bedriver. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har lagt ned ett betydande arbete på tillsynen av industrierna i Stenungsund. Länsstyrelsen har också strävat efter att få en samordning av kontrollen av utsläppen till luft och vatten från samtliga dessa industrier. Kontrollprogrammet prövas f. n. av regeringen. Under senare tid lämnade redogörelser, bl.a. från naturvårdsverket och länsstyrelsen, pekar på att utsläppssituationen i Stenungsund är mer komplicerad än vad man tidigare har bedömt. Det stora antalet kemiska produkter som tillverkas och den omständigheten att olika föroreningar bildas vid nyprocesserna medför att antalet olika kemiska substanser som tillförs miljön är stort. Ett omfattande forskningsoch undersökningsarbete pågår när det gäller nu aktuella problem. BI. a. har inom länsstyrelsen nyligen upprättats en rapport rörande miljöskyddsfrågor vid petrokemiska industrier och raffinaderier i Göteborgs och Bohus län. Länsstyrelsen har överlämnat ett exemplar av rapporten till regeringen och samtidigt begärt en utredning om de samlade utsläppen från den petrokemiska industrin i Stenungsund. Jag delar länsstyrelsens uppfattning att det är nödvändigt att vi får bättre kunskaper om de utsläpp som sker i Stenungsund och om miljöeffekterna av dessa utsläpp. Det fortsatta undersökningsarbetet berör flera myndigheter och andra organ. Det är nödvändigt att arbetet kan samordnas på ett effektivt sätt. Nu berörda frågor övervägs f.n. i anslutning till beredningen av länsstyrelsens framställning.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

Även om jag inte fått svar på alla de frågor som jag tog upp i interpellationen — det sägs t.ex. ingenting konkret om tidsramar för en forskning i avsikt att skaffa bättre beslutsunderlag med anledning av koncessionsansökningar, som rör expansion i det berörda industriområdet, och därmed har jordbruksministern inte heller gått in på frågan om uppskjutandet av koncessionsärendena i avvaktan på nödvändig kunskap - präglas ändå svaret av en allvarlig underton. Jag vill förstå det så att jordbruksministern uppfattar problemen med den växande diskrepansen mellan produktutvecklingen i kemibranschen och miljöhanteringsteknologin. Jag uppfattar det också så att jordbruksministern liksom jag är oroad av denna utveckling och att han är beredd att vidta åtgärder för att förbättra läget. Frågor om bevarandet av naturresurser som livsmiljö är inte längre en angelägenhet för udda och ungdomliga miljögrupper eller uppskärrade katastrofpolitiker. Också inom den seriöst arbetande internationella forskningen oroas man alltmer över de enorma problemen i samband med den allt snabbare teknologiska utvecklingen, som inom ramen för vår ekonomiska struktur hotar att utarma naturresurser och försämra den miljö som vi skall leva i. Min interpellation berör konkret den snabba utvecklingen inom Stenungsundsregionen med dess höga koncentration av petrokemisk industri, men i vidare mening är det fråga om en alltmer okontrollerad utveckling inom hela den internationella kemibranschen. Ett par miljoner kemikalier är registrerade, och varje år tillkommer nya i en takt av omkring en halv miljon till. Flertalet kommer aldrig till användning, men årligen tillförs ändå den industriella produktionen något tusental av dessa nya ämnen. Utvecklingen har hittills medfört att kemisterna kunnat syntetisera nya kemikalier i en helt annan takt än vad biologerna och medicinarna hunnit med att kontrollera. Kemikalier har med andra ord varit intressantare från marknadssynpunkt än problemen med dessas biologiska effekter. De förra är exploaterbara i en helt annan grad än de senare och därför föremål för industrins intresse. Samhället måste då gå in och ta på sig ansvaret för att klarlägga och kontrollera de biologiska effekterna och därmed skydda människor och natur. Det står alltmer klart att vi måste se sambandet mellan hanteringen av kemikalierna direkt i produktionsprocessen, dvs. i arbetsmiljön, och utfallet därav i den yttre miljön. Indikationer på denna problematik är inte bara de internationellt kända katastroferna av typ Minamata i Japan eller Seveso i Italien. Vi ser också utfallet här hemma i mindre skala genom utvecklingen på sikt vid Rönnskärsverken och i Teckomatorp, där BT Kemi i sitt nit om profiten kvalificerat bedrog hela samhället. I sitt svar påvisar nu jordbruksministern att tillstånd för'de etablerade industrierna meddelats enligt gällande lagar och speciellt enligt särskild prövning genom byggnadslagen 136 a §, sedan den tillkom den 1 januari 1973.

Vad jag velat påvisa genom min interpellation är emellertid att tiden runnit fort undan sedan de här lagarna kom till. Under ett par års tid har expertis vid naturvårdsenheten inom länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län mer medvetet än tidigare gått in för att söka tränga in i problematiken kring den industriella hanteringen, bl.a. i Stenungsundsregionen men också vad gäller i vidare mening industriell hantering i andra branscher och på andra platser inom länet. Vad man då funnit visar på betydande brister inte minst på grund av den snabba teknologiska utvecklingen, men också på grund av att framsteg under senare tid gjorts genom forskningsutfall inom medicinsk biologi. Man har funnit dels att utsläppen är betydligt mindre kontrollerade än vad som hittills rapporterats genom företagens egna kontrollsystem, dels att hittills tillämpad reningsteknologi framstår som föråldrad och otillräcklig mot bakgrunden av de nyare rönen. S. k. biologiska reningar genom bassänganläggningar med luftgenomströmning är inte bara ineffektiva — de bidrar också till att föra ut huvuddelen av de miljöskadliga kolväteföreningarna i luften kring området, varifrån de senare kan överföras till mark, vatten och människors liksom andra levande varelsers biologiska struktur och anställa allvarligare skador.

Sådana ämnen tillförs nu i en sådan omfattning omgivningen i Stenungsund att det inte förefaller sannolikt vare sig att lagarna är tillräckliga med hänsyn till de nya kunskaper som vi vunnit sedan 1972-1973 eller att tillstånd skulle ha meddelats för exploatering i nuvarande former ens genom de gamla lagarna, om det verkliga omfånget av utsläppen varit kända vid tillfället för koncessionsansökningarna. Därtill kommer den nyvunna kunskapen om att huvuddelen av utsläppen innehåller ämnen som är okontrollerade även i den meningen att de inte är kända till egenskaper vare sig av individuell karaktär eller i förening med andra. I några fall kan man t.ex. förmoda att just komplexiteten kan innebära särskilda faror. Således kan utsläppta tensider bana väg för kolvätemolekylernas inträngande i biologiska cellsystem och därmed underlätta eller förstärka den carcinogena effekten. Vad vi behöver är därför sannolikt en mängd åtgärder på skilda fält för att angripa de problem som den industriella användningen av kemikalier medför. Lagstiftningen behöver ses över, men framför allt behöver vi bygga upp en ökad forskningsoch kontrollresurs för att fortlöpande hålla den explosiva utvecklingen under kontroll. Den lägesrapport som jordbruksministern talar om i sitt svar liksom framställningen om att regeringen bör initiera en utredning på forskningsnivå om de samlade utsläppen från den petrokemiska industrin i Stenungsund är i själva verket länsstyrelsens bön om hjälp. Man inser den egna resursbegränsningen, men inte bara den, utan också de enskilda industriernas kompetensbegränsningar. Var för sig har de att beakta i första hand de egna företagsekonomiska målen, varvid miljöhanteringen kan ses som en belastning om den inte faller ut likvärdigt över samtliga i konkurrens varande företag i branschen. Inte heller finns någon övergripande kontrollorganisation för branschen i Stenungsund som kan se över faror i samband med komplexiteten. Detta ansvar måste därför till sist falla tillbaka på samhället. Miljöskyddslagen ålägger också länsstyrelserna och naturvårdsverket att utöva denna övergripande kontroll. Jag ser nu till min glädje att jordbruksministern inser denna problematik, eftersom han säger sig dela länsstyrelsens uppfattning att det är nödvändigt att vi får bättre kunskaper om de utsläpp som sker i Stenungsund och om miljöeffekterna av dessa utsläpp. Jag tolkar detta svar så att vi snabbt kommer att få i gång en sådan begärd forskning. Stenungsundsområdet är på flera sätt lämpligt som fallstudie, vilket jag sökt påvisa i min interpellation. Här kan vi vinna nödvändig kunskap som därefter kan tillföras såväl branschen som helhet som angränsande industriella resurser —- inte minst vid utvecklingen av en effektivare miljöbevarande teknologi. Det främsta hindret i dag för en utveckling av branschens industri och därmed sysselsättningen på området ligger inte på produktutvecklingssidan utan på miljösidan. När vi lärt oss bemästra dessa problem kan vi gå vidare med den industriella utvecklingen, men den måste hela tiden balanseras genom tillräckliga kontrollresurser. Ett par följdfrågor inställer sig därför osökt. Det torde stå klart för jordbruksministern att varken länsstyrelserna eller naturvårdsverket i dag har de nödvändiga resurserna för att i enlighet med sina åligganden enligt miljövårdslagen klara den övergripande insynen och kontrollen. Ärstatsrådet beredd att i det fortlöpande budgetarbetet se till att dessa enheter får den nödvändiga förstärkningen? Vi har i dag också en forskning bedriven vid Stockholms universitets Wallenbergslaboratorium, inom vars miljöresurser och psykologiska resurser ett tvärvetenskapligt samarbete bedrivs mellan biologer och kemister framför allt för att spåra mutagena och cancerogena ämnen i miljön. Av stor betydelse för denna forskning har professor Claes Ramels insatser varit. Denna verksamhet är inte säkrad till sin existens för samhället utan bedrivs med hjälp av tillfälliga anslag. Fram till den 1 januari 1979 har man resurser för att i nuvarande omfattning bedriva verksamheten. Därefter löper vi emelllertid risk för att centrala delar av denna forskning läggs ned. Delar av materialet har varit disponibla för länsstyrelsen vid tillkomsten av dess lägesrapport. Faller denna forskning bort, faller också fortlöpande kompetens på området bort, vilket kan vara förödande för vårt land, eftersom vi därmed också förlorar en värdefull och nödvändig egenkompetens vid försöken att följa och utvärdera den internationella utvecklingen på detta område. Är jordbruksministern beredd att verka för att denna verksamhet snarast får en mer permanent prägel? Här är det verkligen bråttom, eftersom tidsfristen går ut med detta års utgång!
Herr talman! Med anledning av vad Lars-Ingvar Sörenson har sagt vill jag bara konstatera att det är alldeles uppenbart att ytterligare kunskaper om utsläppens storlek och effekter behövs. Naturvårdsverket har också beslutat om ett sammanhållet projektområde, som man har betitlat ”Karakterisering av industriella utsläpp”. Projektet, som avser vattenfrågor, skall påbörjas i sommar. Genom detta projekt avser man att ta fram biologiska och kemiska metoder för att karakterisera komplicerade utsläpp och därigenom få bättre möjligheter att vidta motåtgärder. Inom naturvårdsverket håller man också på med att utarbeta ett förslag till motsvarande projekt rörande luftutsläpp. Utöver det kontrollprogram som jag nämnde i mitt svar finns det ett särskilt program för kontroll av utsläppens effekter på mark, vatten och luft i Stenungsund med omgivningar. I det sammanhanget äger ett samarbete rum mellan länsstyrelsen, hälsovårdsnämnden och Göteborgs universitet. Det är min förhoppning att vi när dessa program blir klara skall få det bättre kunskapsunderlag som Lars-Ingvar Sörenson och jag är överens om att vi måste ha för framtiden. Jag kan försäkra att regeringen kommer att följa frågan med stor uppmärksamhet.
Herr talman! Jag märker att jordbruksministern är intresserad av den här problematiken och känner ett ansvar för den, men just av det skälet tycker jag det är egendomligt att jordbruksministern inte konkretiserar sig något mer. Jag fick t.ex. nu inte något svar på de följdfrågor som jag ställde. Den första frågan lyder: Är jordbruksministern beredd att förstärka länsstyrelsernas resurser, så att de fortlöpande kan vara kontrollorgan i lagens mening? Inte heller den andra följdfrågan, om jordbruksministern är beredd att vid budgetarbetet se till att den forskning fullföljs som i dag bedrivs vid Wallenberglaboratoriet? Den är mycket betydelsefull för uppföljningen av materialet. Den får inte bara bli en forskning som rör vad som sker i form av utsläpp utan den skall också visa vilka följder dessa utsläpp kan få för den biologiska sidan. Det skulle vara intressant att få höra jordbruksministerns synpunkter på dessa två frågor.

Herr talman! Jag kan i stort sett hänvisa till den motion som vi socialdemokrater i Bohuslän väckt till årets riksdag, där vi begärde fyra handläggartjänster till naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län och där vi särskilt framhöll att en av dessa borde få till särskild uppgift att följa utvecklingen i Stenungsund. Motionen avslogs tillsammans med en gruppmotion från socialdemokratiskt håll som yrkade 25 nya tjänster över hela fältet. Vi beklagar detta avslag, men som alltid i politiken har ju inte det sista tåget gått, utan jag hoppas verkligen att vi i budgeten för nästa år kommer att finna en förstärkning. Det är självklart att jag särskilt talar för Göteborgs och Bohus län och i det här fallet också för Stenungsund. Vi kunde konstatera den 29 mars, när vi hade en diskussion om detta, att länsstyrelsen begärt en särskild utredning. Och i mitt anförande hemställde jag till jordbruksministern att de snarast skulle sätta i gång med arbetet. Nu noterar jag med tillfredsställelse att jordbruksministern försäkrar att han med stor uppmärksamhet skall följa den här frågan och att det i interpellationssvaret också sägs att frågan f. n. bereds i departementet. Jag har begärt ordet särskilt för att understryka det allvarliga i att man inte har ordentliga mätmetoder och att de är särskilt dåliga för luftutsläppen, där man nästan inte har några mätmetoder alls. Det man vet hittills inger stor oro, men ändå säger man i denna lägesrapport att man vet för litet. Jag sade i den tidigare debatten, och jag vill upprepa det nu, att det inte får bli så att det kan sägas att vi som har ansvaret i samhället inte gjort allt man kunde göra för att få reda på hur det ligger till. Det är först när man fått diagnosen ordentligt fastställd som man kan vidta åtgärder. Nu har vi fått ytterligare en rapport. Den publicerades i tidningen häromdagen och stryker under denna oro. Där anges att fartyg lossar stora mängder giftigt material bl.a. i Göteborg och Stenungsund, att det inte finns säkra mottagningsförhållanden i hamnarna och dessutom att fartygen sedan rensar sina tankar genom att släppa ut detta gift i havet. Man frågar sig med indignation: Hur länge skall fartygen få hålla på att släppa ut sådant —-i många fall gäller det olja, men här kommer detta gift in — utan att vi reagerar ordentligt från samhällets sida och får någonting gjort? Det får naturligtvis inte vara på det här viset. Det sägs i rapporten att mottagningsförhållandena inte har ordnats ordentligt, och då måste vi se till att göra det. Jag framhöll i inlägg tidigare — och det var också medtaget i vår motion —att det är självklart att samhället måste ta förstahandsansvaret för det här arbetet. Det måste ske på samhällets villkor och inte på industrins, och därför måste samhället ta ledningen. Men industrin har mycket god expertis och har självklart också skyldighet att ställa ekonomiska medel till förfogande. Här är det fråga om stora totala investeringar, för en enda anställd 5-6 miljoner och totalt flera hundra miljoner. Det rör sig om giftig, miljöstörande industri, och då är det självklart att vi från samhällets och från allmänhetens sida kräver att man så långt det är möjligt ordnar detta som rör de miljöstörande utsläppen. Jag har velat ta till orda i den här debatten för att framhålla den oro som vi känner. Konjunkturförhållandena har gjort att en del av utvecklingen i Stenungsund har hållits tillbaka av naturliga skäl. Då säger länsstyrelsen — och jag vill understryka det — att vi bör använda den tiden för att undersöka ytterligare. Till slut skall det också sägas att även om Stenungsund är särskilt utsatt på grund av sin koncentration är det inte så — vilket också Lars-Ingvar Sörenson framhöll — att Stenungsund är unikt, inte på annat sätt än att den petrokemiska industrin är koncentrerad där. Om man mäter utsläppen i Göteborgsregionen bara fyra fem mil söderut, tror jag man skulle få värre mätutslag där. Det här är alltså en mycket allmängiltig fråga, men låt oss i det här ögonblicket koncentrera oss på Stenungsund och se vad som kan göras där.
Herr talman! Evert Svensson tar upp ett helt nytt ämnesområde som jag inte har anledning att kommentera i samband med detta interpellationssvar. Vi kan vara överens om alla de risker som finns med den här typen av industrier. Det förvånar mig att Evert Svensson slutade sitt inlägg med att påpeka att dessa inte hade någonting med koncentrationen av industrier till Stenungsund att göra. Det är en fråga som vi kanske får anledning att återkomma till när alla utvärderingarna är avslutade. För mig är det helt uppenbart att om man har en sådan koncentration av industrier till ett område som fallet är i Stenungsund blir riskerna större än om industrilokaliseringen sker på ett annat sätt. Får jag sedan säga till Lars-Ingvar Sörenson att jag i dag tyvärr inte kan besvara de följdfrågor som han ställde med anledning av interpellationssva ret. Just de frågorna bereder vi nämligen nu inom departementet, och det vore oriktigt av mig att ge ett svar som inte kunde bli fullständigt och som skulle handla om förhållanden där jag inte ens själv vet hur det definitiva beslutet kommer att utformas.
Herr talman! Jag vet inte, herr jordbruksminister, om vi har olika synpunkter på koncentrationen av den petrokemiska industrin och oljekraftverket i Stenungsund. Jag tror att det framgår ganska tydligt av mitt inlägg här och av vår motion att jag ser med särskild oro på denna koncentration. Vad jag ville säga i mitt inlägg var — och det var herr Söre,:son också inne på — att trots denna koncentration förekommer det miljöstörande industrier också på andra platser i regionen; jag pekade på Göteborg. Det skulle betyda att om man hade förlagt alla industrier som nu finns i Stenungsund till Göteborg hade man inte förbättrat förhållandena utan snarare försämrat dem. Jag tog upp ett nytt område, utsläppen från fartyg, därför att jag ytterligare ville understryka att vi även på sjöfartens område har att göra med en farlig verksamhet där vi måste vara väldigt observanta. Jag hoppas att vi i samband med budgetarbetet kommer att få erfara att länsstyrelsen har fått en förstärkning. Och jag hoppas att vi ganska snart skall få till stånd den utredning som länsstyrelsen har begärt. Denna begäran har framställts av förtroendenämnden. Det skall väl inte framdeles kunna sägas att vi hade en centerpartistisk jordbruksminister som inte gjorde allt vad han kunde. Vi kan nu tyvärr säga att vi har en centerpartistiskt styrd kommun som heter Stenungsund och vars hälsovårdsnämnd är mycket underbemannad.
Herr talman! Det är riktigt, som Evert Svensson antydde i sammanhanget, att den lägesrapport som länsstyrelsen har utarbetat har överlämnats som någon sorts het potatis till regeringen, eftersom man fann att materialet med hänsyn till de tillgängliga personella resurserna växte länsstyrelsens naturvårdsenhet över huvudet. Lägesrapporten upptar också kunskaper om att det, som Evert Svensson sade, inte bara är Stenungsundsregionen som är drabbad. Det finns ju petrokemiska industrier också i Göteborg och i norra Bohuslän. Men vad som är intressant i sammanhanget och som delvis sammanfaller med vad jordbruksministern är inne på är att länsstyrelsen vill göra en studie i Stenungsund av det skälet att man där från början hade en unik naturresurs. Fram till etableringen av dessa industrier hade man här orörd mark. Nu kan man alltså gå in i ett material beträffande något som från början har varit orörd mark och se vilken effekt industrierna — mycket starkt koncentrerade till den petrokemiska branschen och processtekniken — har haft på det här orörda området, som är orört i fortsättningen också i den bemärkelsen att det inte upptar några egentliga andra större föroreningskällor. Jag förstår det hela så att det är den delen som jordbruksministern är intresserad av. Det utesluter inte att om man får fram ett bra och värdefullt material genom den här forskningen kan det — vilket jag förstår att Evert Svensson är ute efter — användas i samband med andra industrilokaliseringar av den här typen eller mer komplexa lokaliseringar i andra sammanhang. Jag vill särskilt understryka att jag inte ser mig som någon modern grönavågfanatiker eller katastrofpolitiker på det här området, utan jag utgår från att det är industrisamhället som måste försvaras. Jag utgår också från, som jag tidigare sade, att det främsta hindret för att utveckla industrisamhället f. n. ligger på det miljötekniska området. Det är där vi vet för litet för att vi skall kunna gå vidare och samtidigt känna ansvar för samhället i sin helhet. Där kommer också en annan aspekt in, som jordbruksministern berörde något i sitt svar till mig. Han talar vid ett tillfälle om att om det visar sig riktigt att koncentrationen är för hög, att man lagt för många ägg i samma korg, kan det bli nödvändigt att lokalisera eventuella utvidgningar till andra områden. Den andra sidan av den problematiken är alltså den regionalpolitiska och ekonomiska delen, som man kan se på ett annat sätt. Stenungsund har nu fått en ställning som industrisamhälle, där människor skall försörja sig med hjälp av industriell teknik. Om man då utlokaliserar eventuella utvidgningar kan det mycket väl tänkas att de ekonomiska effekterna för det samhället blir sådana att vi måste gå in och hjälpa till genom att lägga andra ägg i den här korgen än bara av det slag som nu ligger där. De andra äggen skulle då , om forskningsresultaten pekar i den riktningen, kunna vara de som har att göra med miljöhanteringen. Den miljösparande teknologin skulle då på ett lämpligt sätt kunna etableras i Stenungsund och ge en mer mångfasetterad industriell karaktär åt området. Jag har velat säga detta därför att jag har inte bara den miljöpolitiska aspekten utan även de ekonomiska och regionalpolitiska aspekterna med i bilden när jag framställer problemen på det här sättet. Jag hoppas att jordbruksministern också ser frågorna så.

Herr talman! Gustav Lorentzon har frågat om det existerar planer på en nedläggning av Berol Kemi i Örnsköldsvik och vad min uppfattning är om företagets framtid. Berol Kemi arrenderar av MoDo enligt ett långtidskontrakt anläggningar och utrustning i Domsjö, Örnsköldsvik. Personalen, ca 220 personer, är formellt anställd hos MoDo. I Domsjö tillverkas bl.a. oxoprodukter och cellulosaderivat. Berol Kemis resultat har under de två senaste åren kraftigt försämrats. Detta har inneburit stora påfrestningar på företagets finansiella ställning. I syfte att komma till rätta med problemen har man inom företaget startat ett rekonstruktionsprogram. De olika verksamhetsgrenarna gås igenom, och underlag för beslut om företagets långsiktiga inriktning och struktur tas fram. Avsikten är att en sammanhållen plan skall vara klar i slutet av året. I avvaktan på denna plan råder investeringsstopp inom Berol Kemi. Riksdagen har nyligen fattat beslut om statlig medverkan i finansieringen av uppförandet av en oxoanläggning i Stenungsund. Denna anläggning beräknas komma att säkerställa råvaruförsörjningen för Domsjöfabriken. Det finns enligt företagsledningen i dag inga planer på att lägga ned tillverkningen i Domsjö.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Svaret kan vid en snabb läsning verka positivt. Där sägs att det i dag inte föreligger några planer att lägga ned tillverkningen i Örnsköldsvik. Men då inställer sig omedelbart frågan: Varför stoppades förhandlingarna mellan Mo och Domsjö och Berol Kemi om långtidskontraktet och köp av mark och annat? Det inleddes nämligen förhandlingar mellan Berol Kemi och Mo och Domsjö om att det osäkra arrendeavtalet från 1973 skulle sägas upp och ersättas av femtonårsavtal från den 1 januari 1978. Dessa förhandlingar gällde också ansvaret för personalen — denna skulle övertas av Berol Kemi— och köp av marken. Men i februari kom order från VD i Berol Kemi om stopp för investeringar, och då stoppades också förhandlingarna om långtidsavtalet för fabriken i Örnsköldsvik. Känt är i detta sammanhang att den nye verkställande direktören, Ralph Edebo, inte är särskilt entusiastisk för Berol Kemi. En tidning i Ångermanland som jag gärna skulle vilja citera i detta sammanhang säger: ”Edebo var tidigare marknadsdirektör i Statsföretag. Han avrådde 1973 Statsföretag från att köpa Domsjö Kemiska Fabriker.

Jag skulle vilja fråga industriministern: Vilken framtid har egentligen företaget i Örnsköldsvik, när företagsledningen enligt tidningen ogillar de investeringar som regeringen har beslutat om? Vilket intresse har Berol Kemis ledning över huvud taget för en fortsatt verksamhet i Ö-vik? Svaret där är avgörande för om oron bland de över 200 anställda skall kunna stillas.
Herr talman! Jag vill erinra Gustav Lorentzon om vad jag sade i mitt svar: Företaget är inne i ett rekonstruktionsprogram och företagets ledning måste rimligen få arbetsro så länge det programmet är under utarbetande. Man kan heller knappast avkräva företaget några besked beträffande den mera långsiktiga inriktningen. Det var efter noggrann analys av projektet som regeringen för riksdagen framlade förslaget om att i särskild ordning finansiera oxoprojektet i Stenungsund, som också är en förutsättning för fortsatt drift i Örnsköldsvik. Det kan vitsordas att den företagsekonomiska lönsamheten för projektet på kort sikt inte är vad man skulle önska. Men vår bedömning är att detta projekt på lång sikt är nödvändigt för att trygga en rimlig utveckling av petrokemin här i landet. Dessutom har projektet också långsiktigt sina företagsekonomiska förtjänster. Detta gjorde det angeläget att genomföra investeringarna.
Herr talman! Jag vill hoppas att det inlägg som industriministern nu gjorde skall vara ytterligare en bekräftelse på vad han sagt i sitt svar, nämligen att produktionen i Örnsköldsvik skall kunna fortsätta även om man i dag inte kan ge några långsiktiga löften. Men det är inte bara från sysselsättningssynpunkt som det har betydelse att Berol Kemi i Örnsköldsvik kan fortsätta sin verksamhet. Även när det gäller att utveckla den kemisk-tekniska forskningen i vårt land skulle denna fabrik kunna spela en väsentlig roll.

Herr talman! Bernt Nilsson har frågat mig dels om regeringen nu vill medverka till att de anställda vid glashyttan i Björkshult ges fortsatt anställning vid hyttan, dels om regeringen är beredd att snabbt lägga fram en realistisk utvecklingsplan som anger hur den manuella glasindustrins framtid skall säkras. Bakgrunden till Bernt Nilssons frågor är bl.a. den riksdagsdebatt rörande den manuella glasindustrin som ägde rum den 9 mars i år. Vid detta tillfälle hade jag att besvara frågan huruvida regeringen var villig medverka till att de anställda vid glashyttan i Björkshult kunde ges fortsatt sysselsättning vid hyttan. Regeringen hade vid denna tidpunkt att ta ställning till en ansökan om statligt stöd i olika former för fortsatt drift vid Björkshults glasbruk. Mitt besked till Bernt Nilsson var att jag kommit till den uppfattningen att de marknadsmässiga och företagsekonomiska förutsättningarna inte kunde anses vara sådana att en statlig satsning var försvarbar och att mitt förslag till regeringen därför skulle bli att stöd inte skulle utgå. En ny ansökan om statligt stöd för fortsatt drift av Björkshults glasbruk har inkommit. Denna skiljer sig inte i några väsentliga avseenden från den tidigare behandlade. Regeringen har behandlat den nya ansökan och därvid funnit att den i ansökan angivna utvecklingen för den nya verksamheten vid glasbruket inte kan anses vara realistisk. Den analys av förutsättningarna för företaget som har skett, bl.a. med hjälp av branschexpertis, visar att företaget för fortsatt drift är i behov av kontinuerligt statligt stöd. Jag vill framhålla att stöd i form av bl.a. IG-lån och lokaliseringsstöd förutsätter att långsiktig lönsamhet kan bedömas uppnås i de företag som erhåller stöd. Det underlag som nu föreligger visar att denna förutsättning inte är uppfylld för glashyttan i Björkshult. Mitt besked till Bernt Nilsson är således att regeringen beslutat lämna den nu aktuella ansökan om statligt stöd utan bifall. Bernt Nilsson efterlyser en ”realistisk utvecklingsplan” för den manuella glasindustrin. Låt mig erinra om att regeringen i början av år 1977 i en särskild proposition föreslog kraftigt ökade statliga insatser för branschen under en treårsperiod. I propositionen har regeringen redovisat sin syn på formerna för samhällets medverkan för branschens utveckling samt på vilka områden och med vilka belopp insatserna bör sättas in. Vidare framgår av propositionen att de statliga insatserna måste ses som ett komplement till företagens egna ansträngningar. Regeringen har med detta anvisat en arbetsmetodik för branschens vidare utveckling. Om man kallar detta för en utvecklingsplan eller något annat är av underordnad betydelse. Det väsentliga är att ändamålsenliga åtgärder vidtas, och så har också skett. Jag vill samtidigt framhålla att behovet av industripolitiska insatser för olika branscher successivt måste omprövas. Detta gäller självfallet även den manuella glasindustrin. Regeringen har nyligen gett industriverket i uppdrag att utreda verksamheten med de s.k. branschprogrammen. Utgångspunkten för uppdraget är att branschprogrammen skall vara tidsbegränsade. Mot den bakgrunden skall verket dels överväga när programmen för de olika branscherna lämpligen kan avslutas, dels lägga fram förslag till åtgärder som föranleds av övervägandena. Övervägandena skall innefatta bl.a. en bedömning av dels hittills uppnådda resultat, dels den utveckling som kan förutses för berörda branscher. Enligt vad jag har inhämtat avser industriverket att i detta arbete särskilt uppmärksamma bl.a. glasindustrins problem. Industriverket kommer med sin avrapportering i anslutning till anslagsframställningen för budgetåret 1979/80. När industriverkets utredningsmaterial föreligger får det övervägas om ytterligare statliga insatser för den manuella glasindustrin är nödvändiga.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Det är självklart att jag är besviken på det, t.o.m. mycket besviken. Både jag och i synnerhet de glasarbetare som är berörda är ledsna och kanske i viss mån litet konfunderade. Industriministern tillhör ett parti som under valrörelsen lovade decentralisering så långt som möjligt, ett parti som gick ut och lovade 400 000 nya jobb, varav 270 000 inom industrin. I Kalmar län skulle vi, enligt det partiets löften, under en tioårsperiod få 2 000 nya jobb varje år. Jag tror också att regeringen har givit människorna i Högsby kommun, där Björkshult ligger, förhoppningar genom att man införde Högsby kommun i den s.k. grå zonen. Vad händer sedan när stöd verkligen behövs? Jo, då säger industriministern och regeringen att de marknadsmässiga och företagsekonomiska förutsättningarna inte föreligger i det här fallet. Borta är då löftena om decentralisering. Man klarar inte ens av att behålla de jobb som finns utdecentraliserade. Jag kan försäkra industriministern att Björkshults glasbruk verkligen är decentraliserat eftersom det är den enda sysselsättning som över huvud taget finns på den orten. I stället för ett infriande av löftena om 270 000 nya jobb inom industrin, har vi fått en minskning med närmare 100 000 jobb under de två år som den borgerliga regeringen har styrt det här landet. Man kan i det här sammanhanget ställa sig frågan: Vad är det för mening med att inlemma en kommun i den grå zonen när man ändå inte gör någonting där när det verkligen behövs? Vid den debatt som vi den 9 mars hade i samma fråga lovade industriministern att regeringen var beredd att stödja projekt om det framkom förslag som hade en realistisk nivå. Nu åberopar industriministern branschexpertis. Jag vet inte vem som åsyftas i det sammanhanget men det kunde vara intressant att få veta det. Är det disponenten på Lindshammars glasbruk, riksdagsmannen Erik Hovhammar, eller vem är det som har varit branschexpertis och sagt att de marknadsmässiga och företagsekonomiska förhållandena inte föreligger? Man har anledning misstänka att det kanske är expertis som är involverad i glasindustrin i övrigt. Länsstyrelsen i Kalmar län har gjort en undersökning som anger att det är samhällsekonomiskt lönsamt och försvarbart att satsa på Björkshult, och jag utgår från att industriministern har läst det här aktstycket. Det blir visserligen en mindre förlust de två första åren, men på sikt är det ändå lönsamt för samhället att satsa på glasbruket. Man räknar med att samhället skulle vinna 6-7 milj.kr. om man inte lägger ned glasbruket i stället för att vid en nedläggning tvingas vidta vissa kostnadskrävande åtgärder som självfallet följer med en sådan. Jag tycker att det är ofattbart att en decentraliserande regering och industriminister inte nämner någonting om detta utan nonchalerar det. Vore det ändå inte, med hänsyn till de fakta som länsstyrelsen har tagit fram, idé att ompröva nedläggningsbeslutet? Jag vill å det livligaste rekommendera att det sker en omprövning. Man kan i annat fall fråga: Hur har industriministern tänkt sig att glasarbetarna i Björkshult i fortsättningen skall försörja sig? Några jobb inom en mycket stor räjong finns inte. Hur skall hela samhället Björkshult kunna leva vidare? Några andra utkomstmöjligheter finns som sagt var inte. Om nu nedläggningsbeslutet trots allt står fast, är regeringen då beredd att aktivt medverka till att det kommer en ersättningsindustri till den här orten? Det är en följdfråga som jag vill ställa i sammanhanget. Industriministern tror inte på planer, i synnerhet inte inom glasindustrin; det markerade han förra gången vi diskuterade den här frågan. Det är de fria marknadskrafterna som skall verka, det är de som skall ordna allt till det bästa och styra händelseförloppet. I anslutning till min fråga om en realistisk utvecklingsplan för den manuella glasindustrin hänvisar industriministern till propositionen 1976/ 77:61; genom den skulle enligt industriministern ändamålsenliga åtgärder ha vidtagits. Propositionen gav visserligen litet mera pengar till branschen, men någon utvecklingsplan innebar den sannerligen inte. Tycker industriministern att det är bra, när de ändamålsenliga åtgärder som han åberopar leder till att det ena glasbruket efter det andra läggs ned? Är det en ändamålsenlig utveckling som sker då? Är det ändamålsenligt att antalet anställda inom branschen minskar mycket snabbt så som har skett på senare år? Nu har industriverket fått i uppdrag att utreda den manuella glasindustrins problem och avrapportera sitt arbete till budgetpropositionen 1979/80. Därefter, säger industriministern, skall det övervägas om ytterligare insatser blir nödvändiga. Det innebär att den nuvarande utvecklingen kommer att fortgå ett antal år utan att det händer någonting. Man behöver inte vara expert för att begripa att det måste till andra insatser för den manuella glasindustrin, om den skall överleva i den omfattning som den f.n. har. Och de insatserna behövs nu, innan flertalet av glasbruken är nedlagda. Av propositionen 61 framgår det klart att det är företagens egna åtgärder som kommer att styra utvecklingen. Eftersom dessa företag inte har förmåga att komma överens sinsemellan kommer utslagningen att fortgå, och det ena företaget efter det andra kommer att bli konkursmässigt. Industriministern och regeringen åser detta helt passivt och låter det fortsätta. Kanske är det ett led i regeringens ställningstagande att strukturomvandlingen inom den manuella glasindustrin skall tillgå på det här sättet, trots alla vackra löften om motsatsen, om decentralisering osv. Varför tar inte regeringen ett mera handfast tag i den här frågan och påverkar den på ett mera aktivt sätt? Varför uppställs det i samband med de statliga ekonomiska insatserna inte vissa villkor, som företagen bör se till att uppfylla? Här har tidigare pekats på — och jag vill också göra det nu — att man utan tvivel skulle kunna samordna sig på ett betydligt bättre sätt inom branschen i vad gäller marknadsföringen och exportansträngningarna, men man kan inte komma överens. Regeringen sitter bara och låter det hela rulla och säger att det är företagen själva som skall styra utvecklingen. De får visserligen litet pengar, men det är de som skall ta initiativen. Varför inte ställa villkor om gemensam forskning, om gemensam produktutveckling? Varför skulle man inte kunna tänka sig att glasindustrin t.o.m. skulle kunna ha gemensam administration, i varje fall till väsentlig del? Jag tror att det finns en rad områden där man skulle kunna samordna i stället för att motarbeta varandra, som man gör nu, när man bara sitter och väntar på att den andre skall dö för att man skall kunna ta hand om hans bitar. Företagen klarar inte det här, men staten skulle kunna påverka och styra utvecklingen, om man nu ville det. Jag vet att industriministern sliter hårt med varvsfrågorna, som naturligtvis är stora. Visserligen är det inte så många berörda inom den manuella glasindustrin, men alternativ sysselsättning saknas på flertalet av de orter där vi har glasbruk. Detta har mycket stor betydelse för de orternas förhållanden — kanske t.o.m. större än när det gäller varvsorterna, totalt sett. Skulle man inte kunna tänka sig att industriministern försökte ta tag i de här frågorna och slita litet med dem också? Det gäller att snabbt ta fram en utvecklingsplan i stället för den utredning som nu industriverket gör och som inte blir färdig förrän om några år. Under tiden kommer som sagt ytterligare nedläggningar förmodligen att aktualiseras. Planen borde gå ut på att man skulle kunna bibehålla samtliga glasbruk som f. n. finns inom landet. Man skulle t.o.m., tror jag, med fördel kunna ha en samordning inom Norden, om regeringen ville ta tag i dessa frågor och arbeta med dem. Men gör det snabbt i så fall, innan det blir för sent! Se till att påverka medan tid är! Dröjer det för länge, kan det vara för sent att över huvud taget börja syssla med detta.

Herr talman! Regeringens chockerande besked att inte bevilja begärt lån till Björkshults glasbruk har skapat stor oro i länet och hos de anställda i hela glasbranschen. Vilket bruk och vilken ort står i tur härnäst? Konkurs föreligger ju också beträffande Pukebergs Glasbruk i Nybro. Man har nu den centerledda regeringens välsignelse för att utan sociala hänsyn lägga ned mindre bruk och lämna bruksorterna åt deras öde. I valrörelsen sades det många vackra ord om de små företagens betydelse och människornas rätt till bosättning även i glesbygden. Socialdemokraterna beskylldes för koncentrationspolitik och småföretagsfientlighet. I centerns valprogram ställs två frågor till dem som inte ställde upp på kravet på 400 000 nya jobb, nämligen: Vilka grupper av människor skall uteslutas från rätten till arbete? Vilka regioner skall uteslutas? Hur känns de frågorna i dag? Ytterligare vackra ord finns i regeringsförklaringen: ”Regeringen skall föra en politik för sysselsättning och boende i alla delar av landet.” Vidare heter det: ”Regionalpolitiken skall förstärkas, så att människor i olika landsdelar ges allsidig sysselsättning och service samt en god miljö. Bebyggelse i glesbygder och i mindre tätorter skall underlättas. Samhällsplaneringen inriktas på att i större utsträckning samordna boende, arbete, service och fritidsfunktioner.” När man nu har tillfälle att kunna förhindra en utveckling i rakt motsatt riktning, så utnyttjar man inte detta tillfälle. Herr talman! Det är en fråga om politiskt förtroende. Målsättningarna är borta, löftena likaså. Hur ser glasbranschen i övrigt ut i dag? Antalet anställda är 1 900. Sedan valet har man gjort sig av med 600 arbetstillfällen. Branschen domineras av två ägargrupper, Uppsala-Ekeby och Wallenberggruppen. Vid motionsbehandlingen här i kammaren den 7 april i år frågade jag: Hur kommer dessa ägare att agera i fortsättningen? Tänker man göra nödvändiga arbetsmiljöinvesteringar o. d. vid de små bruken, eller koncentrerar man insatserna till några få orter? Vi kanske får svaret i dag. Uppsala-Ekeby har bolagsstämma i dag, och i bokslutet antyds att vissa små glasbruk skall läggas ned. Kommer regeringen att tillåta detta också? Eller tänker man lyssna på de förslag som har förts fram från de anställda och i ett par motioner här i riksdagen? Vi har krävt att det sker en snabb utvärdering av stödet till den manuella glasindustrin och att man bestämmer sig för för det första att bevara denna glasindustri, för det andra att tillsammans med de anställda gemensamt planera för branschens framtid och storleken av denna samt för det tredje att göra speciella insatser för de orter som redan drabbats av nedläggning. Utöver de samhällsekonomiska aspekterna, människornas rätt till arbete och orternas rätt till fortsatt liv finns ytterligare en sida av saken. Vi har kvalitet och yrkesskicklighet och vi har en ur kulturhistorisk synpunkt unik brukstradition. Vi har inte råd att göra oss av med detta kulturarv. Jag tycker att industriministern skulle ta en diskussion med utbildningsministern om huruvida det är ett väsentligt kulturarv. Det är det enligt min mening. Det hotas dock av den utveckling som skett i branschen och som har fått regeringens stöd. En bransch som minskar med 200-300 anställda om året och nu bara består av 1900 anställda borde ge regeringen anledning till oro. Jag har tidigare frågat industriministern om regeringens målsättning för den här branschen, och jag tycker jag har all anledning att upprepa frågan i dag. Skall vi acceptera ytterligare nedläggningar? Hur många i så fall? Anser industriministern att det vore till fördel med ett enda företag i branschen med produktion vid kanske två eller tre bruk?

Herr talman! Bernt Nilsson vill gärna liksom vid tidigare tillfällen göra detta till en allmänpolitisk debatt, och det kan i och för sig vara befogat. Men jag tycker kanske att man då skall ha en rimlig utgångspunkt för sina frågor. När det gäller det här speciella ärendet har vi alltså noga gått igenom den samhällskalkyl som utförts av länsstyrelsen i Kalmar, och vi kan vitsorda att den så långt det gäller de samhällsekonomiska kostnaderna är riktig. Men den grundar sig på ett mycket bräckligt, för att inte säga felaktigt, underlag när det gäller kostnaderna för den fortsatta driften vid Björkshults glasbruk. Man har i stort sett tagit för gott de uppgifter som finns i ansökan. Våra analyser visar att det, med hänsyn till situationen på marknaden och de andra företagsekonomiska omständigheter man måste beakta i ett fall som detta, inte håller. Det förutsätter alltså att man går in i ett förfarande med permanent subventionering av driften vid glasbruket. Det står då i strid mot det riksdagsbeslut som ligger till grund för det branschprogram vi har nu och som också socialdemokratin gett sin anslutning, i varje fall i det principiella avseendet att ha strukturinsatserna riktade mot företag som har en chans att överleva. Annars utsätter man både bygd och anställda för illusioner och falska förhoppningar om vad som är rimligt och riktigt för framtiden. Min fråga här i dag till Bernt Nilsson som jag gärna skulle vilja ha svar på — den är grundläggande för att vi över huvud taget skall kunna diskutera denna fråga — blir då: Innebär Bernt Nilssons kritik av mitt svar att socialdemokratin har omprövat sin inställning till branschprogrammet och att man nu är beredd att gå in i ett förfarande med permanenta subventioner i den manuella glasindustrin? I så fall är det en mycket anmärkningsvärd kursändring av socialdemokratin, som man ju inte har förordat i någon annan bransch och som helt skulle rubba förutsättningarna för den industripolitik vi nu har. När det sedan gäller det yttrande där Bernt Nilsson ifrågasätter våra experters opartiskhet, så faller det på sin egen orimlighet. Våra experter är självfallet branschkunnigt folk i och utanför statens industriverk som kan branschen och som inte har några partsintressen. Jag tycker att insinuationen från Bernt Nilsson om partiskhet är mindre snygg och inte bör förekomma i en sådan här debatt. Likaså är det en orimlighet när Bernt Nilsson säger att vi litar till marknadskrafterna. Den massiva industripolitiska satsning vi har gjort från regeringen vittnar väl om att vi om någon är beredda att aktivt medverka till att företag som har en chans att överleva också skall få möjligheter att göra detta. Jag kan också med hänvisning till Bernt Nilssons fråga vitsorda att andra projekt i Högsby, projekt som uppfyller de företagsekonomiska förutsättningarna, självfallet skall få allt stöd — detta har jag haft anledning att meddela både kommun och fack vid flera tillfällen, eftersom detta ärende har varit föremål för en ganska lång behandling. Jag beklagar verkligen att glasbruket inte kan räknas till de projekt som bedöms ha en chans att leva vidare och utvecklas. Bernt Nilsson gjorde ett överraskande påpekande om att denna fråga nu kommer att ta flera år. I mitt svar antyds att vi redan till nästa budgetår är beredda att lägga fram ett nytt programförslag för den här berörda branschen liksom att göra revideringar av de nuvarande programmen. Jag vill därför betona för Bernt Nilsson att den inom industriverket pågående utredningen sker med all önskvärd skyndsamhet. Vi räknar alltså med att redan till hösten ha underlag för att göra nya överväganden beträffande de insatser vi bör göra när det gäller den manuella glasindustrin. Men, herr talman, skall vi fortsätta den här debatten, så är den centrala frågan, om socialdemokratin är beredd att gå in i ett långsiktigt subventionsförfarande. Jag är nämligen medveten om att det finns flera glasbruk som har en likartad produktionsinriktning som man har i glashyttan i Björkshult och som har lönsamhetsproblem. Av rena rättviseskäl måste dessa i så fall kunna komma i åtnjutande av denna nya typ av branschstöd. Jag är för min del inte beredd att vitsorda ett sådant system, men det vore intressant att veta om oppositionen i det här fallet radikalt har omprövat sin inställning.

Herr talman! Nej, jag har inte någon trängtan efter en allmänpolitisk debatt, som industriministern säger. Men det må vara mig förlåtet att jag åberopar de synpunkter, löften och idéer som det parti industriministern tillhör gick ut med i valrörelsen och som man nu glatt överger utan vidare. Så till frågan om branschexpertisen. Av svaret framgår inte hur denna är sammansatt, och det skulle i och för sig ha varit intressant att få veta. Av industriministerns senaste inlägg fick jag nu reda på att representanter för industriverket ingår. Jag skulle gärna vilja ha namnen på dem som ingår, för här kan ju finnas motstridiga uppfattningar bland dessa experter i samband med undersökningarna. I varje fall länsstyrelsens undersökning visar emellertid klart att man samhällsekonomiskt skulle vinna på att bibehålla företaget under de två första åren. Vidare vill jag säga att vi från socialdemokratisk sida självfallet inte har anledning att ompröva vårt ställningstagande i det avseendet att man kan hålla på och driva ett företag som går med förlust hur länge som helst. Men vi har den uppfattningen att regeringen borde ta tag i de här frågorna och mera aktivt påverka företagen genom att ställa villkor, så att hela branschen om möjligt kan bibehållas. Vi tror att regeringen, om den gjorde det, skulle kunna få lönsamhet på samtliga de glasbruk som f. n. finns — allt beror på hur man hanterar dessa frågor. Men regeringen säger i dag: O.K., vi går in med stöd här, men sedan är det företagen som skall styra utvecklingen. Ni ställer inte upp några villkor i sammanhanget, utan det är i princip företagens egna insatser som skall styra utvecklingen. Ni överlåter åt de fria marknadskrafterna att styra och litar alltså helt på dessa marknadskrafter, trots att ni ser att företagen inte kan komma överens i samband med de här frågorna. Som här har anförts försöker ju ett par grupper att slå ut alla de mindre företagen i stället för att samarbeta som man borde göra. Industriministern sade att andra projekt i Björkshults kommun skall få allt stöd. Men min fråga var, om regeringen aktivt vill medverka till att något företag kan lokaliseras till Björkshult för att på så sätt skapa alternativ sysselsättning för den händelse glashyttan kommer att läggas ned. Det förvånade mig att industriministern sade att regeringen är beredd att ompröva det s.k. branschprogrammet före framläggandet av budgetpropositionen 1979/80. I svaret från industriministern står det att glasindustrins problem skall prövas i anslutning till budgetpropositionen 1979/80. Detta innebär följaktligen att det skulle förflyta ytterligare några år innan någonting händer. Men det branschprogram som industriministern talar om innebär ju ingenting annat än att man ställer pengar till förfogande och låter de privata företagen inom glasindustrin styra själva. Det är inte på något sätt fråga om någon styrning från regeringens sida, och jag vill för min del inte kalla det för ett branschprogram. Här krävs en realistisk utvecklingsplan där samtliga företag är involverade, en plan som går ut på att vi skall få behålla den manuella glasindustrin. Jag vill också fråga vilka ändamålsenliga åtgärder som åsyftas i svaret och som skulle ha angetts i den förra propositionen. Är det, som jag redan frågat, ändamålsenligt att några hundratal personer försvinner från den här branschen varje år? Är det så regeringen vill ha det? Jag kan inte se det på annat sätt, då ju industriministern säger att det har vidtagits ändamålsenliga åtgärder. Är det ändamålsenligt att Björkshult, kanske Pukeberg och senare kanske ännu fler läggs ned? Nej, ta tag i de här frågorna på ett mera aktivt sätt och styr utvecklingen, ty företagen har, som sagt, svårt att samarbeta. Jag tror att de snarare motarbetar varandra än samarbetar med varandra. Därför måste regeringen styra, om man skall kunna komma till rätta med problemen.